Fru talman! Jens Holm har frågat om it och energiministern avser att ta något initiativ för att dels säkerställa att småskaliga producenter får ordentligt betalt för det överskott de levererar, dels införa ett enkelt nettodebiteringssystem. Jens Holm har också frågat om it och energiministern avser att ta något initiativ för att också de som äger sin egen elproduktion via andelsägande ska få ingå i det kommande stödsystemet. Frågorna har överlämnats till mig. Det är angeläget att underlätta för det växande intresse som finns bland elanvändare att investera i mikroproduktion av förnybar el. En stark drivkraft i detta avseende är att mikroproducenterna får ekonomisk avkastning på sina investeringar. Det är emellertid inte givet att mikroproducenter får ersättning från elnäts och elhandelsföretag för den överskottsel som de matar in i elnätet, något som dock bör bli vanligare i takt med ett ökat intresse för mikroproduktion. Den föreslagna skattereduktionen gör det mer lönsamt för elanvändare att investera i egenproduktion av förnybar el och utgör ett viktigt steg i att stärka elanvändarnas ställning på elmarknaden. Skattereduktionen utgör inte ett hinder för elnäts och elhandelsföretag att ge mikroproducenter ersättning för den överskottsel som de matar in i elnätet. Regeringen bedömer att ett så kallat nettodebiteringssystem, som innebär att el som tas ut från elnätet kvittas mot el som matas in på elnätet vid beräkning av energi och mervärdesskatt på köpt el, strider mot EU-rätten. Vid andelsägd elproduktion sker, till skillnad från vad som är utgångspunkten i den föreslagna skattereduktionen, in och utmatning av el i olika anslutningspunkter. Att låta andelsägd elproduktion omfattas av skattereduktionen skulle öka komplexiteten i regelverket. Det innebär att jag inte är beredd att föreslå några förändringar i dessa avseenden.

Fru talman! Ju fortare vi ställer om till ett system med hundra procent förnybar energi, desto bättre är det. Vi vet att vi kraftigt måste minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi vet också att det är vi i den rika, industrialiserade världen som har ställt till klimatproblemet. Därför måste vi gå före och göra allt vad vi kan för att ställa om vår energiproduktion, vår transportflotta, vårt sätt att konsumera och så vidare. I Sverige har vi kommit ganska långt med förnybar energi. Vi i Vänsterpartiet stod bakom införandet av koldioxidskatten, och vi stod bakom införandet av de så kallade elcertifikaten för förnybar energi. Men fortfarande finns det väldigt mycket att göra. Den här debatten handlar om hur vi ska kunna främja egen-el-produktion, alltså den småskaliga produktionen från privatpersoner, lantbrukare på landsbygden, småföretag men kanske även allmännyttiga bostadsbolag som har takytor som de vill använda för att producera förnybar energi. Vi ser i andra länder att det går utmärkt att producera förnybar energi exempelvis på hustak. I Tyskland har det skett en formlig explosion av förnybar energi, inte minst av solenergi. I Tyskland producerar över en miljon hushåll sin egen el, främst med solenergi. På ett par timmar producerar Tyskland mer solenergi än vad Sverige gör på ett helt år. Här har vi en hel del att lära. Tyvärr har svenska solenergiföretag och svenska jobb flyttat till Tyskland eftersom det är där marknad och produktion finns. Ett viktigt bidrag för att stimulera produktionen av egen el skulle vara att införa ett nettodebiteringssystem. Nettodebitering innebär att jag som producent använder den el jag producerar, tankar ut överskottet på nätet och får ersättning för det. Andra kan självklart använda sig av den el jag tankar ut på nätet. Regeringen har utrett denna fråga tre gånger. Den första utredningen kom redan 2007, och den leddes av KTH-forskaren Lennart Söder. I Nätanslutningsutredningen lade han i princip fram ett färdigt förslag till just nettodebitering. I mars i år kom regeringen med sitt förslag. Blev det någon nettodebitering? Nej, tyvärr blev det inte det. Det blev ännu ett skatteavdrag. Det är ett krångligt förslag som förhindrar den snabba utbyggnaden som vi vill se. Det gör inte att man enkelt kan tanka ut och få betalt för det. Man får en ersättning i slutet av året, och det innefattar inte dem som har andelsägd produktion. Det bygger också på att man har en beskattningsbar inkomst, vilket inte alla har. Regeringen säger att det är omöjligt att införa ett regelrätt nettodebiteringssystem. Men i andra europeiska länder har man det. I exempelvis Danmark, Nederländerna och Belgien tillämpas nettodebitering. Anders Borg! Det är självklart att det går om man bara vill. Men jag får känslan av att du, Anders Borg, inte vill detta system. Ni har utrett detta tre gånger, och nu lägger ni fram ännu ett skatteavdrag, inte nettodebitering. Varför gör ni inte det?

Fru talman! Sverige är ett stort föredöme när det gäller klimatpolitiken. Vi har under de senaste decennierna lyckats höja vår bnp med 50 procent och samtidigt minska våra utsläpp med 25 procent. Det är givetvis positivt. En del i det är att Sverige är Europas ledande land på förnybar energi. Under de år vi har regerat har andelen av energiproduktionen som är förnybar gått från 44 till 49 procent. Vi är det enda land i Europa som klarar vårt 2020-mål, och vi är också det land i Europa som har högst andel förnybar energi. Detta kan jämföras med att EU i genomsnitt har 20 procent. Relativt framstående länder som Danmark och Finland har 30 respektive 38 procent, men Sverige ligger alltså på 49 procent. Tyskland och Storbritannien ligger på 12 respektive 4 procent. Ska vi ge en korrekt bild av förnybar energi är Sverige Europas ledande land, och jag kan nog utan överdrift drista mig till att säga att vi förmodligen är världens mest förnybara land vad gäller energi. Detta kan vi återkomma till. Vad är det som har hänt i Sverige? Framför allt har vi haft en dramatisk utbyggnad av vindkraften. När denna regering tillträdde låg vindkraften på 988 terawattimmar, och nu ligger vi på 9 800 terawattimmar. Vi har alltså niodubblat vindkraften. Jag kan säga, bara för att ha en referens, att under de år vänsterpartierna styrde ökade det från 600 till 988, det vill säga med 60 procent. En niodubbling är alltså en väsentligt snabbare utbyggnad än en 60-procentig ökning. Kan man införa ett nettodebiteringssystem? Frågan är som Jens Holm nämner väl och noggrant prövad. Den ligger under mervärdesskattedirektivet, och det är klart och tydligt att man inte får kvitta omsättningar i mervärdesskattedirektivet. Det finns domar i EU-domstolen som klargör att det alldeles entydigt är så att man inte får kvitta omsättning mot varandra, utan de ska beskattas separat. Det är en grundprincip i mervärdesskattedirektivet. Jens Holm påpekar att det finns länder som har denna typ av system som strider mot EU-rätten. Det är en fråga som EU-kommissionen får pröva, och man får slå fast att dessa system uppenbart strider mot EU-rätten. Det är inte upp till mig att anmäla andra länders nettodebiteringssystem, utan det får prövas på sedvanligt sätt av kommissionen. Men att uppmana Sveriges regering att lägga fram förslag som uppenbart strider mot EU-rätten är märkligt. Det tror jag inte att någon regering oavsett sammansättning och partifärg kommer att komma i närheten av att försöka eftersom konsekvenserna av denna typ av felaktiga system blir dels att de är olagliga, dels att man riskerar att de leder till återbetalningskrav. Något nettodebiteringssystem kommer vi inte att få i Sverige, oavsett den spännande valrörelsens utgång.
Fru talman! Det är bra att du refererar till valet, Anders Borg, för det ska vi nog bli två om. Det finns partier som vill införa nettodebitering i detta land. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill göra det. Det är märkligt att vissa saker som denna regering gör går väldigt fort. Det föregås inte ens av utredningar. Ni har infört, ett, två, tre, fyra, fem så kallade jobbskatteavdrag. Det är stora skattesänkningar för främst höginkomsttagare. Ni har sänkt skatterna för storföretag och banker. Ni har försämrat a-kassan och trygghetssystemen. Ni låter människor utförsäkras så att de tvingas gå socialbidrag i sin kommun. Det systemskiftet har gått väldigt fort. Men när vi talar om den viktiga miljöutmaningen och om att minska våra utsläpp från fordonsflottan, att producera mer förnybar energi och så vidare ska det utredas och utredas. Ni staplar utredningar på varandra. Ni skulle kunna bygga ett högt torn, säkert högre än Kaknästornet, av utredningarna bara på miljö och klimatområdet. Jag får känslan av att du, Anders Borg, i själva verket inte vill ha nettodebitering. Detta utreddes som sagt första gången 2007 av professor Lennart Söder på KTH i Stockholm. Han lade fram ett i princip färdigt förslag för nettodebitering. Varför gjorde ni inget av det? Nej, ni tillsatte en ny utredning. Efter det tillsatte ni ytterligare en ny utredning. Den utredning som ligger till grund för den proposition som ni har lagt fram refererar klart och tydligt till Belgien, Nederländerna och Danmark. Där har man nettodebiteringssystem. De har inte blivit stämda av EU-kommissionen. Det har inte tagits upp i EU-domstolen. Varför är det så? Kan det vara så att det ofta står olika målsättningar mot varandra i EU-politiken? I detta fall har vi ett mervärdesskattedirektiv som jag kan hålla med om är väldigt fyrkantigt. Å andra sidan har EU slagit fast att andelen förnybar energi måste öka kraftigt och att utsläppen måste minska kraftigt. Det kan vara så att man tycker att det är viktigare. Det är märkligt att ni censurerar er själva, att ni inte törs lägga fram ett förslag om nettodebitering. Tyskland har inte nettodebitering, men de har ett fastprissystem. Principen är dock densamma. Den som producerar tankar ut sitt överskott på nätet och får betalt för det. Jag har varit i Tyskland och sett hur Vattenfall betalar ut ersättning till alla hushåll och småföretag som producerar förnybar energi. Där fungerar det. Det tyska systemet har inte blivit stämt av EU-domstolen. Varför fungerar det där men inte här? Låt mig också ta fasta på vad några av remissinstanserna säger om det förslag som ni har lagt fram. Det avfärdas av Jordbruksverket som vill ha nettodebitering. Hela miljörörelsen avfärdar det och vill ha nettodebitering. Eskilstuna kommun och Stockholms stads miljöförvaltning avfärdar förslaget och tycker att det är bättre med nettodebitering. Vår expertmyndighet på detta område, Energimyndigheten, skriver så här: "En av de stora fördelarna med nettodebitering är att det är ett enkelt och pedagogiskt system. Den föreslagna skattereduktionen är däremot krånglig och svår för mikroproducenten att tillämpa." Sedan argumenterar de för behovet av att införa just nettodebitering. Varför går ni emot vår expertmyndighet på området, Anders Borg? Det förstår jag inte. Man får känslan av att du i grunden inte vill ha det. Vill du ha nettodebitering?
Fru talman! Den här interpellationsdebatten rör bara en fråga. Den frågan är inte Jens Holm i närheten av. Den enda fråga som är relevant är: Är det lagligt med nettodebitering givet hur mervärdeskattedirektivet ser ut? Det är den enda fråga vi behöver debattera. Jag ska göra en sak efter den här debatten. Det är att jag ska tillskriva EU:s skattekommissionär för att få frågan utredd. Det har vi gjort vid något annat tillfälle när riksdagen har gjort orimliga tillkännagivanden som strider mot EU-rätten. Då har vi helt enkelt skrivit till kommissionen, och så har kommissionen klarlagt hur det förhåller sig. Det finns inte något utrymme för tolkningar här. Vi kan absolut tillskriva skattekommissionären Algirdas Semeta och fråga honom om ett nettodebiteringssystem är förenligt med mervärdesskattedirektivet. Jag är relativt säker på vad som kommer att stå i svaret. Det kommer att stå att man inte får kvitta omsättningar inom ramen för mervärdesskattedirektivet. Den typen av ordningar strider mot mervärdesskattedirektivet. Det är Sveriges skyldighet som medlem i EU att upprätthålla de lagar och regler vi har. Den enda rimliga argumentation som Jens Holm kan ha är att man hävdar att den juridiska hållningen är fel. Vi har ingen anledning att debattera för och nackdelar med nettodebiteringssystem. Det är en helt annan fråga. Det som avgör frågan är att det helt enkelt är ett olagligt system. Om inte Jens Holm kan presentera en annan juridisk analys har den här debatten ingen relevans. Jag ska gärna åta mig att skriva ett brev till Algirdas Semeta och be honom klarlägga EU-kommissionens syn på nettodebiteringssystem. Jag ska i det brevet på Jens Holms uppmaning nämna att det i svensk riksdag förekommit att man nämnt andra länder som har den här typen av system. Det kommer att avgöra frågan. Det finns inget legalt utrymme att ha ett nettodebiteringssystem, fru talman.
Fru talman! Det är minst sagt anmärkningsvärt, Anders Borg, att du nu ska agera mot EU efter att du har varit finansminister i sju och ett halvt år. Nu ska du fråga EU ifall vi kan få införa nettodebitering i Sverige. Du har varit finansministern i snart åtta år, Anders Borg, två långa mandatperioder, och nu tycker du att det är dags att agera. Sent ska syndaren vakna! Det är jättebra om du skriver till skattekommissionären. Det tycker jag verkligen. Det är märkligt att andra länder har nettodebiteringssystem som fungerar. Men du är helt övertygad om att vi inte kan ha det. Jag har läst vad din egen utredning säger och hur man refererar till Danmark, Nederländerna och Belgien och hur man i Tyskland har ett fungerande system med inmatningstariffer. Vi ser hur den förnybara energin formligen exploderar i landet. Det är fantastiskt att se. Men du ser bara problemen. Det är ett väldigt stort problem med dig och ditt parti. Det måste jag faktiskt säga. Det är anmärkningsvärt att den andelsägda energin inte alls finns med i det förslag som ni har lagt fram. Alla människor som går in och investerar pengar i ett kooperativ för att producera vindenergi eller solenergi finns inte med i förslaget. Du säger i ditt svar till mig att det blir alldeles för krångligt. Men ni lät inte ens utredaren utreda ifall det skulle vara möjligt att ta med den andelsägda energin. Det är anmärkningsvärt. Vad har du emot att människor går med i till exempel ett vindkraftskooperativ och gemensamt producerar förnybar energi? Det är anmärkningsvärt att regeringen går emot sin egen expertmyndighet och en samlad front av remissinstanser som vill ha nettodebitering. Det blir helt klart en valfråga. Vi i Vänsterpartiet vill införa nettodebitering. Man får rösta på ett annat parti om man vill ha det.
Fru talman! Man kan rösta på vilket parti man vill i riksdagen. Det ändrar inte på EU-rätten. EU-rätten säger att den här typen av kvittningssystem inte är tillåten enligt mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskattedirektivet gäller. Kommissionen får inte fatta beslut när den gör prövningar som strider mot den legala grunden. Då hamnar den omedelbart i EU-domstolen. Jens Holm har helt fel. Han kunde ha fått det här svaret av mig för sju år sedan. Han kunde ha fått det för åtta år sedan. Han kunde ha fått det i oktober 2006. Vi har inget behov att tillskriva Algirdas Semeta för att få veta hur det förhåller sig legalt. Det vet vi. Däremot kan det finnas skäl att tillskriva honom för att få detta så klarlagt att Jens Holm kan acceptera hur den legala strukturen ser ut. Möjligtvis är det också så att Jens Holm därmed stoppar den typ av kvittningssystem som man har i en del andra länder, eftersom de så uppenbart strider mot EU-rätten. Jag ska gärna referera till debatten med Jens Holm så att det är tydligt att det är därifrån informationen kommer. Det är tydligt att Jens Holm tycker att det är väldigt stötande att andra länder har den här typen av system. Så länge inte Jens Holm kan redovisa en vettig legal analys är den här diskussionen helt irrelevant, fru talman.